Fru talman! Bosse Ringholm frågar mig för det första vad skälet är till att jag har övergett principen om att alla ökade utgifter och sänkta skatter inte längre ska finansieras, för det andra vilken ekonomisk forskning - och vilka forskare - regeringen lutar sig emot när den i brinnande högkonjunktur bedriver en extremt expansiv finanspolitik. Låt mig börja med att säga att regeringen inte övergett principen om att reformer endast ska genomföras om det offentligfinansiella och ekonomiska läget så tillåter. Sparandet under perioden 2007-2010 uppgår i genomsnitt till 2,5 procent av bnp. Mot slutet av mandatperioden ligger överskottet på över 3 procent av bnp. Det är det största överskottet på ett decennium. Rensar man bort konjunktureffekterna uppgår det så kallade strukturella sparandet till 2,3 procent av bnp under samma period. Det tycker jag är en ansvarsfull och väl avvägd politik. När det gäller Bosse Ringholms andra fråga kan vi konstatera att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden börjar bli något ansträngt. Problemet är dock inte överhängande, men det understryker på ett tydligt sätt vikten av att politiken fortsätter att vara inriktad på att få ut fler på arbetsmarknaden och förhindra att bristsituationer uppstår. Den inriktningen tror jag finner stöd bland såväl politiker som forskare. De reformer som regeringen har genomfört och aviserat i budget och vårpropositionen väntas medföra att sysselsättningen varaktigt ökar med 70 000 personer eller 1,6 procent. Svensk ekonomi fungerar alltså bättre och kan växa snabbare, och fler kan få arbete utan att priserna riskerar att ta fart. Regeringen är inte ensam om att göra bedömningen att förbättringarna är i denna storleksordning. Exempelvis gör Konjunkturinstitutet en liknande bedömning av effekterna. I dag har vi en av de lägsta inflationstakterna i Europa och lägre styrräntor än de flesta jämförbara länder, till exempel USA, euroområdet och Storbritannien, detta trots en rekordhög tillväxt. Regeringens politik ska bidra till att svensk ekonomi fortsätter att utvecklas gynnsamt.